Herr talman! Gustav Blix har frågat mig om jag är beredd att verka för ett nytt kunskapscenter med en bättre permanent utställning om brotten mot mänskligheten i totalitära ideologiers namn, till exempel i Gamla riksarkivet på Riddarholmen. Vidare har han frågat om jag är beredd att verka för att hedra en unik livsgärning genom att Forum för levande historia får bära Raoul Wallenbergs namn. Brott mot mänskligheten måste uppmärksammas, oavsett vilken regim som utförde de fasansfulla brotten och oavsett var de skedde. Genom regeringens uppdrag till Forum för levande historia i december 2006 vidgas perspektivet så att också kommunismens brott mot mänskligheten tydligare omfattas av myndighetens arbete. Forum för levande historia fick då i uppdrag att genomföra en informationsinsats om kommunismens brott mot mänskligheten i tillägg till det arbete som myndigheten gör om nazismen. Forum för levande historia har redovisat en delrapport till regeringen i oktober 2007 och inkommer med en slutrapport till regeringen senast den 30 juni 2008. Forum för levande historia har även i början av mars 2008 presenterat en faktaskrift med ett kompletterande elev och lärarmaterial om brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer vid ett seminarium på Kulturhuset. Forum för levande historia kommer även att ordna ytterligare utställningar och lärarseminarier med mera inom området under året. Jag anser, liksom Gustav Blix, att det är mycket viktigt att kommunismens brott mot mänskligheten analyseras och diskuteras. Regeringen vill, genom sitt uppdrag till Forum för levande historia, belysa och informera - inte minst den uppväxande generationen - om kommunismens mörka historia. Med det arbete som Forum för levande historia bedriver tror jag att det finns stora förhoppningar om att det kan lyckas. Jag ser därför ingen anledning till att för närvarande ompröva uppdraget till eller namnet på Forum för levande historia. Gamla riksarkivet på Riddarholmen är ett unikt statligt byggnadsminne som jag hoppas kan komma till användning på ett lämpligt sätt. Jag invigde i februari en utställning om Raoul Wallenberg i S:t Petersburg på det politiska museet. Raoul Wallenbergs öde påminner oss om en av mänsklighetens mest dystra epoker. Raoul Wallenberg stod för sådana värden som mod, bestämdhet och okränkbarhet under en period av stora prövningar, när Europa stod framför en vägkorsning i sin historia. Wallenberg kämpade för mänsklig dignitet i en tid då människoliv var värda nästan ingenting. Han gav bevis på att en man kan rädda många liv. Jag är, liksom Gustav Blix, mycket angelägen om att unga människor får kunskap om Raoul Wallenbergs humanitära gärning och minns hans öde. Jag är övertygad om att Raoul Wallenbergs personliga mod ännu tydligare skulle kunna lyftas fram som en förebild för ungdomar i samhället i dag.
Herr talman! Tack, statsrådet, för svaret! Jag vill också tacka för att statsrådet tar sig tid att debattera denna för mig viktiga fråga i denna ändå ganska sena timma. Det gläder mig verkligen att kulturministern i sitt svar ger uttryck för samma uppfattning som jag har i alla de tre frågeställningar som jag tar upp i interpellationen. För det första är vi helt överens om hur viktigt Forum för levande historias uppdrag är. Det handlar om att upplysa inte bara om Förintelsen utan också om kommunismens brott mot mänskligheten. För det andra delar statsrådet min förhoppning om att Gamla riksarkivets mångåriga tid i malpåse snart ska vara över. För det tredje vill statsrådet som jag se till att unga människor får kunskap om Raoul Wallenbergs stora insats och tragiska öde. Detta är jag självfallet väldigt glad över. Däremot tycker jag att det är lite synd att statsrådet inte är lika beredd som jag att koppla ihop de tre förslagen och göra en som jag tycker ganska bra helhet, som jag har skissat på i min interpellation. Jag själv tillhör - tillsammans med alla andra som finns i denna sal just nu, tror jag - en generation där vi själva har kunnat möta människor med egna minnen som kan berätta om Förintelsens fasor. Själv hade jag under min grundskoletid förmånen att få möta och lyssna till Ferenc Göndör, som överlevde Auschwitz. På samma sätt har jag under åren mött en hel del människor som har levt under kommunismens ok i ganska många olika länder. För egen del är den natt då jag åkte genom gränskontrollen till Östtyskland 1988 ett av de starkaste minnen jag har. Jag minns de skrämmande vakterna som med skällande schäferhundar och laddade automatvapen letade efter förbjudna böcker eller människor som bara försökte fly till friheten. En dag kommer dock alla dessa människor som kan berätta att vara borta. Det är den dagen som vi nu måste förbereda oss för. Detta får aldrig hända igen! Sett i detta perspektiv borde alla människor besöka Auschwitz, Gulag och Yad Vashem i Jerusalem. Inte minst borde alla skolelever göra det. Men tyvärr tror jag att det är lite mer än Anders Borg är beredd att betala för. Däremot borde vi klara av att skapa ett riktigt bra kunskapscenter här i Stockholm. Det borde vi alla i denna sal kunna vara överens om. Herr talman! Jag uppskattar verkligen kulturministerns engagemang inte minst för att lyfta fram Raoul Wallenbergs gärning och minne. Enligt min mening har vi alltför länge missat detta. Det senkomna torg som nu finns här i staden tycker jag lämnar en hel del övrigt att önska. Raoul Wallenberg är ett utmärkt exempel på den historia som vi behöver hålla levande. Ett sätt att ständigt påminna om detta vore att göra som jag föreslår och låta Forum för levande historia uppmärksamma honom genom att bära hans namn. Herr talman! Jag har full förståelse för att kulturministern här och nu kanske inte är villig att lova vare sig en permanent utställningslokal eller ett namnbyte för en statlig myndighet. Det hade jag nog i ärlighetens namn inte heller väntat mig. Jag hoppas dock att mitt förslag med tiden ska vara ett litet frö som kan få fäste och växa till vacker verklighet. Till dess hoppas jag att få höra lite mer från kulturministern. Har hon några andra förslag på hur vi ytterligare kan lära unga människor om brott mot mänskligheten och om Raoul Wallenbergs öde? Eller har hon några andra konkreta planer för hur det ståtliga Gamla riksarkivet äntligen ska komma till användning igen? Med detta ser jag fram emot kulturministerns svar på dessa frågor.
Herr talman! Tack, Gustav Blix, för att du tar upp frågan. Jag har ingenting emot att diskutera den även om timmen är sen. Så är det; ett politiskt intresse finns 24 timmar om dygnet. Vi är eniga om att Forum har ett viktigt uppdrag, inte minst när det gäller att informera om nazismen. Det var skrämmande när det blev uppenbart hur dålig kunskap som fanns hos många elever, men även hos vuxna människor, om vår historia - inte minst om Förintelsen. Lika skrämmande är det att många unga människor inte har kunskap om kommunismens brott mot mänskligheten, som pågår än i dag. Även jag har besökt Auschwitz. Det var en på många sätt minnesvärd resa, inte minst därför att jag gjorde den i sällskap med ett par personer som hade överlevt lägren där men också i sällskap med unga människor som en gång tidigare hade bekänt sig till nazismen men som nu har tagit steget ut och arbetar för demokrati och humanism. Den resan önskar jag nästan att fler skulle få uppleva, för den innehöll många dimensioner. Jag tycker att Forum för levande historia fungerar bra som kunskapscenter. Jag tycker att de har goda ambitioner med det uppdrag som regeringen gav, dels i regeringsförklaringen, dels i december 2006 om att också informera om kommunismens brott mot mänskligheten. Här kan vi verkligen tala om att skolan har misslyckats med sitt uppdrag. Det är också därför Forum har detta viktiga uppdrag. Gustav Blix talade om Raoul Wallenbergs gärning. Jag talade själv på Förintelsedagen den 27 januari på Raoul Wallenbergs torg. Även Eskil Frank som är chef för Forum för levande historia var med. Dessa brott kan på flera sätt också kopplas ihop, för totalitära regimer göder i någon mening varandra. Det var väl inte en slump att Stalin och Hitler inledningsvis fann varandra. När det handlar om vad som ska ske med Gamla riksarkivet, denna ståtliga byggnad från slutet av 1800-talet ute på Riddarholmen som nu stått tom i tio år, vet jag att det en gång i tiden faktiskt fanns planer på att lägga Forum för levande historia där ute. Nu har de bra lokaler på Stora Nygatan, och det finns väl ingen anledning att i dag flytta dem, men även jag - det kanske jag skulle ha sagt inledningsvis - tycker att det hade varit intressant om man hade gett Forum namnet Raoul Wallenbergs Center. Det finns en klar koppling till både nazismen och kommunismen. Men det har kommit till min kännedom att det finns andra intressanta planer för Gamla riksarkivet. Det är inte för tidigt, om jag säger så. Vad det talas om i dag är ett eventuellt barnkulturhus, och det är spännande nog. Ingenting är ännu beslutat, men jag har förstått att det kommer att ske en förstudie och att det finns intressenter på såväl statligt håll som i kommunen. Skulle det bli så är jag den första att välkomna det!
Herr talman! Tack, kulturministern för svaret och för det glädjande beskedet att något kan vara på väg med Gamla riksarkivet. Det tycker jag var särskilt roligt. Jag delar helt kulturministerns syn på hur viktigt Forum för levande historias uppdrag är. Jag tycker också att de löser uppgiften allt bättre. Jag har själv sett den utställning man nu har om kommunismens brott, och jag tror att den tillsammans med lärarhandledningen och andra insatser under åren kommer att spela stor roll för att komma till rätta med de stora och allvarliga kunskapsbrister som finns bland svenska ungdomar och också äldre när det gäller kommunismens brott. Jag tror i och för sig att det är viktigt att Forum också har en levande historia, att man inte bara tittar tillbaka på kommunismens och nazismens brott, utan ständigt för en pågående dialog, både om andra övergrepp mot mänskligheten - som kolonisationen och slaveriet - och om de tragiska händelser vi har kunnat följa i närtid till exempel på Balkan och i Rwanda. Jag tror också att vi kan använda Forum för en ständig dialog om vad som händer nu. Till och med i denna dag sker fruktansvärda övergrepp. Man behöver bara nämna Darfur för att de flesta människor ska rysa. Tyvärr är detta fortfarande dagsaktuella frågor. Det är också viktigt för att vi ska lära oss att ingripa i tid. Världen kan göra skillnad, och vi kan förebygga eller i värsta fall sätta stopp för blodbaden. Jag tror ändå att vi borde göra mer för att vaccinera mot att detta någonsin händer igen. Jag tycker att alla svenska skolelever borde erbjudas möjligheten till ett studiebesök på en permanent utställning om detta. Varför inte en heldag i vår vackra huvudstad där man besöker riksdagen - det tycker jag är rimligt. Det är en vacker byggnad men framför allt en viktig institution för att främja svensk demokrati. Varför inte slottet, Vasamuseet och andra viktiga och fina kulturinstitutioner i Stockholm - men inte minst, en modern pedagogisk och permanent utställning om brott mot mänskligheten och gärna en utställning även om Raoul Wallenberg. Min förhoppning är att regeringen med tiden kommer att dela min uppfattning och sätta upp som sin och Sveriges ambition att högtidlighålla Raoul Wallenbergs hundraårsdag den 4 augusti 2012 med en invigningsfest. Det tycker jag vore ett utmärkt sätt att ta nya steg mot framtiden och också hylla hans minne. Om det sedan blir i Gamla riksarkivet eller någon annanstans är inte det viktiga, men jag tycker att det vore välkommet om vi kunde göra något bra även med denna ståtliga byggnad. Med det vill jag tacka kulturministern för att hon har svarat på min fråga och deltagit i denna debatt. Jag vill önska henne lycka till framöver, inte minst med arbetet i denna för mig och många andra så viktiga fråga.
Herr talman! Jag har läst den här rapporten väldigt ingående och till skillnad från en del andra som har varit aktiva i debatten på senare tid glatt mig åt att det är ett omsorgsfullt och omfattande arbete. Jag ser fram emot att följa det vidare. Vi har många elever som besöker riksdagen. Jag tror nästan att samtliga skolelever under sin skoltid någon gång får besöka Stockholm och Sveriges riksdag. Men det hindrar inte att man kanske skulle kunna koppla ihop det med ett besök på Armémuseum som kan beskriva krigets fasor och ett besök på Forum för levande historia och andra institutioner som också håller demokratin levande - även om vi inte talar om det för skolorna. Det är ju så att om vi inte kan vår historia har vi heller ingen framtid. Det finns ingen begränsning i vare sig tid eller rum för Forum för levande historias uppdrag. Det kan tyvärr vidgas till att omfatta mycket, mycket mer. Gustav Blix nämnde Darfur och slaveriet. Det får bli en senare fråga om Forum ska få ett vidgat uppdrag. För dagen är jag glad över att kommunismens brott mot mänskligheten också är synliga och att vi förhoppningsvis får möjlighet att högtidlighålla Raoul Wallenbergs hundraårsdag 2012. Därmed tackar jag Gustav Blix för den här diskussionen, och jag är övertygad om att vi inte har sett slutet på denna verksamhet ännu.